Fru talman! Monica Green har frågat mig hur jag avser att ge försvaret lugn och ro att klara omställningen samt hur jag ska ta till vara Skaraborgs regementes gedigna erfarenhet. Försvarsmakten redovisade till regeringen i sitt budgetunderlag för 2008 att verksamheten och ekonomin för 2008 var i balans. Trots detta återkom myndigheten i början av året och redovisade ett underskott på 1 1⁄2 miljard kronor på förbandsverksamheten. Regeringen gav då Försvarsmakten i uppdrag att ta fram förslag på långsiktiga och strukturella förändringar. Senast den 15 maj 2008 skulle myndigheten presentera sina förslag för att få sin budget i balans. De uppgifter om grundorganisationsförändringar som återgetts i medierna är Försvarsmaktens egen interna diskussion med förbandschefer. För att Försvarsmakten ska nå en budget i balans har Försvarsdepartementet tillsammans med Försvarsmakten utarbetat en färdplan som nu bereds inom Regeringskansliet. Regeringen kommer i slutet av året att lägga fram en inriktningsproposition med förslag på Försvarsmaktens framtida långsiktiga inriktning.

Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det har blivit hela havet stormar inom försvaret. På bara två år har det blivit ett kattrakande utan dess like mellan olika förband i Sverige. Försvaret känner att det gungar under fötterna och att alla bara måste se till sitt eget för att över huvud taget klara av att ha kvar sitt eget försvar på sitt område. Jag beklagar att det har blivit en sådan oreda på så kort tid och att det har blivit så otryggt inom försvaret. Tidigare jobbade Försvarsberedningen hand i hand med försvaret, och man kom ofta fram till politiska beslut tillsammans med försvaret. Nu tar försvaret fram egna besparingsförslag, och det görs på en väldigt kort tid. Det har också påpekats på flera håll att försvaret inte har det ekonomiska kunnandet inom försvarsledningen som man skulle kunna förvänta sig. Då är det ett stort ansvar som plötsligt hamnar inom försvaret att självt ta itu med de problem som man på många år inte har klarat av. Man har stått handfallen i fråga om dessa problem. Jag tog i min interpellation upp exempel på det försvar som finns i Skaraborg. Jag menar att det finns en stark axel mellan Såtenäs, Skövde och Karlsborg och även Kvarn för den delen. Man visar att stora plattformar har stora fördelar i fråga om effektivitet och bra utbildningsmöjligheter på dessa områden. Jag förstår att det är på liknande sätt på andra håll i landet, men jag vill här lyfta fram de regementen som finns i Skaraborg - F 7 i Såtenäs, P 4 i Skövde och Kvarn och Karlsborgs garnison, K 3, med både luftburna bataljoner och underrättelsebataljoner samt med fallskärms och överlevnadsskola och specialförband. Jag beklagar den huggsexa som det nu har blivit. Plötsligt känns det som att alla bara rycker i trådar, fram och tillbaka, utan att se till den trygghet och till det lugn och den ro som man borde kunna få ha när det gäller att göra en omställning. Vi behöver effektivisera försvaret - det håller jag fullständigt med om - och vi ska klara av att framöver spara inom försvaret. Men vid förändringar av försvaret måste vi lära av tidigare besparingar. Man kan ju få dras med väldigt stora kostnader under en mycket lång tid om man lägger ned på ställen där det egentligen finns en väldigt effektiv och bra organisation. Det är det som jag med den här interpellationen vill peka på. Jag vill ha en debatt med försvarsministern för att visa bland annat på den stora plattform som finns inom regementena i Skaraborg. Det är enkelt för medföljande, och det är effektivt. Vidare utbildar man många, både värnpliktiga och andra, inom försvaret. Det borde man kunna få fortsätta med.
Fru talman! Det är inte i försvaret som det råder kaos, utan det är i Socialdemokraternas försvarspolitik som det råder kaos. Monica Green insinuerar att Skövdes och Skaraborgs regemente ska flyttas och framställer en interpellation om det; så står det ju i interpellationen. Jaha, på vilken grund då? Jag har inget sådant förslag på mitt bord och har inte sett något sådant förslag. Är det genom ryktesspridning som Monica Green vill dämpa den påstådda oron - en oro som hon menar finns bland försvarsmaktsanställda - eller är det genom att ge olika besked, beroende på vilken socialdemokrat man lyssnar till? I tisdags hävdade Socialdemokraternas utrikestalesman att läget i Georgien kräver en ny säkerhetspolitisk analys. I måndags sade försvarstalesmannen att den gamla gäller. Utrikestalesmannen talade på ett sådant sätt att han verkade öppna för högre försvarsutgifter, samtidigt som Socialdemokraternas budget som man i riksdagen röstat för innebär nedskärningar i försvaret med 7 1⁄2 miljard under 2008/09 - för att inte tala om deras samarbetspartner Vänsterpartiet som vill spara långt mycket mer än så! Samtidigt som Socialdemokraterna reser land och rike runt och påstår sig vilja försvara allt från enskilda materielprojekt till Marinens musikkår och till enskilda regementen har man alltså i riksdagen ingen som helst finansiering för att göra mer än regeringen, utan det är precis tvärtom. Man har 7 miljarder mindre till försvaret. När man lyssnar till vad som här sägs verkar försvarsförmågan, förmågan att värna Sveriges territoriella integritet, vara långt mindre viktig än lokaliseringsorterna för Försvarsmaktens verksamhet. Regeringen ställer, till skillnad från socialdemokratiska regeringar, kravet på Försvarsmakten att hålla budgeten och förbättra sin ekonomiska styrning. Det var intressant att här höra att Monica Green menar att detta är ett problem som funnits länge. Uppenbarligen har man inte gjort någonting från den tidigare regeringens sida för att komma till rätta med detta. Att balansera ekonomin är centralt för verksamhetens långsiktiga kvalitet. Snabbstopp i kärnverksamheten eroderar snabbt Försvarsmaktens förmåga. Därför är det nödvändigt att balansera ekonomin på ett seriöst sätt och med hänsyn till försvarspolitikens långsiktiga inriktning. Det är varje myndighets ansvar att nå både verksamhetsmål och de ekonomiska målen. Nu arbetar vi med en inriktningsproposition för de långsiktiga uppgifterna och försvarets inriktning, med syftet och tanken att det ska träda i kraft den 1 januari 2010. I grunden finns det en säkerhetspolitisk analys från Försvarsberedningen. Därutöver finns det en enhällig rapport från Försvarsberedningen om försvarets inriktning. Vi har nu Pliktutredningen som tittar på personalförsörjningsfrågor. Detta ger, vill jag påstå, en god grund för den inriktningsproposition som vi arbetar med. Mot detta står delar av Socialdemokraterna som inte alls är benägna att blicka framåt, att blicka på försvarets framtida uppgifter. Tvärtom blickar man bakåt och tittar på industriprojekt, lokaliseringsorter och så vidare men inte på uppgifter och på vad Sverige behöver för det framtida försvaret. Detta gör man med en budget där man alltså vill skära ned med 7 miljarder mer än vad den här regeringen vill göra. Då kan inte mer inrymmas, Monica Green, utan då blir det mycket mindre.

Fru talman! Först vill jag tacka så mycket för svaret. Om försvarsministern nu gav ett lugnande besked är jag glad. Jag är inte helt säker på om det var det han gjorde eller om det bara var fråga om ett slags attack på Socialdemokraterna. Jag vill peka på att det nu är den borgerliga regeringen som styr det här landet. Det är den borgerliga regeringen som ska ge besked om hur det blir framöver. Vi är gärna med och tar vår del av ansvaret. Vi vill se till att landet får ett modernt och bra försvar. Jag instämmer i det som försvarsministern antydde, att vi inte ska ta regionalpolitiska hänsyn. Sådant får lösas på annat sätt. Nu måste vi se till att få ett effektivt, bra och modernt försvar och se till att ha stora plattformar. Det gäller att få effektivitet och att man har kompetens och kapacitet. Dessutom gäller det att ha personal som kan sin sak och att många värnpliktiga kan utbildas. Om det är så att försvarsministerns besked här i sitt inlägg var att vi ska ha det så framöver är jag bara glad. Men jag är inte helt säker på om det är så. Försvarsministern får gärna förtydliga det. Det är väl ingen hemlighet att försvaret länge har dragits med ekonomiska problem; det trodde jag att försvarsministern kände till. Det var ingen nyhet som jag här kom med, utan det har under en lång tid varit på nämnda sätt. Det har tagit lång tid att förändra. Socialdemokraterna tog ett antal steg i rätt riktning men nådde inte ända fram. Jag håller med om att vi borde ha gjort mer när det gäller att se till att det blir ordning och reda även i ekonomin inom försvaret. Vi socialdemokrater har ju sett till att det är ordning och reda i statens finanser, så vi borde också klara av att hjälpa till inom försvaret. Jag kan gärna ta på mig att det var en brist att vi inte lyckades med det. När vi återigen tar över landet kommer vi att se till att det blir ordning och reda även i försvarets ekonomi. Till dess ska försvarsministern ge ett lugnande besked om hur ett modernt, effektivt och bra försvar i Sverige ska se ut - ett försvar som snabbt kan ställa upp om det blir kriser någon annanstans i världen och ett försvar som i längden håller. Jag diskuterar gärna sådana här saker med försvarsministern och hoppas verkligen att försvarsministern inte tycker att det är jobbigt att jag tar upp sådana här frågor och inte försöker påskina att alltihop var sossarnas fel. Jag försöker vara så konstruktiv som möjligt och tala om vilka fördelar som finns bland annat med de regementen som finns i Skaraborg.

Fru talman! Monica Green har haft många interpellationer här i dag. Jag tycker att flera av dem är bra. Den här interpellationen är intressant i ett avseende. Den syftar nämligen inte till att vi ska göra något som är konstruktivt och bra. Under det senaste året har vi i den valkrets där jag bor lagt ned ett stort antal regementen, till exempel luftvärnsregementet i Norrtälje, amfibieregementet i Vaxholm samt Almåsa, Södertälje. Jag har konsekvent, fru talman, avstått från att ställa frågor, interpellationer och så vidare om denna typ av nedläggningar av den enda anledning som Monica Green själv anför, nämligen att vi inte får göra försvaret till regionalpolitik. Hon säger ju detta, och ändå ställer hon en interpellation på just det temat. Vi har fattat stora försvarsbeslut. Senast var det 2005 eller 2006. Då inbjöd dåvarande försvarsministern Björklund ett stort antal människor från olika kommuner att komma och plädera för just sina regementen. Det var under en hel dag som de fick fem eller tio minuter. Det tog hela dagen att plädera för just de egna regementena. Jag menar att det är otroligt viktigt att vi ser till att försvarspolitiken inte får bli regionalpolitik. Det är precis som Monica Green säger: Den ska skötas på annat sätt. Inte minst i dessa dagar, fru talman, när vi ser ett krig inte så långt ifrån oss är det oerhört viktigt - Monica Green och jag sitter i samma utskott, finansutskottet - att vi använder varje krona på bästa sätt och får ut största möjliga effekt även för försvaret. Alltså: Ingen regionalpolitik inom försvaret utan bara försvarspolitik. Och man kan diskutera om riksdagen över huvud taget ska lägga sig i var Försvarsmakten har sina etableringar. Det måste vara en fråga för Försvarsmakten hur de löser de uppgifter som regeringen och riksdagen ytterst lägger på dem med de medel som står till deras förfogande. Om det ska vara ett flygförband i Söderhamn, Luleå, Ronneby eller Såtenäs är enligt mitt förmenande ingenting som jag som riksdagsledamot har förmåga att avgöra, utan det avgörs av det säkerhetspolitiska läget och de resurser som regeringen och riksdagen ställer till Försvarsmaktens förfogande. Jag tycker så här i efterhand att det som inträffade 2005 eller 2006 - förlåt, jag minns inte riktigt vilket år vi fattade det senaste försvarsbeslutet - helt enkelt var bisarrt. Riksdagen beslutade efter en diskussion till sent på kvällen om förbandet i Arvidsjaur skulle vara kvar eller inte eller om det delvis skulle förflyttas till Boden. Det var säkert inte Monica Greens fel, utan det var en uppgörelse mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i det läget. Men totalt sett var det förnedrande för försvaret att det över huvud taget skulle försiggå ett sådant schackrande om var olika förband skulle ligga. Jag har legat vid ett annat förband. Det är sedan länge nedlagt. Jag har inga synpunkter på detta, utan jag utgår från att Försvarsmakten har fattat ett korrekt beslut när det inte finns tillstymmelse av detta förband kvar.
Fru talman! Jag märker nu en helt annan attityd från interpellanten än i den skriftliga interpellationen. Där handlar det om att borgerligheten orsakat kaos på bara ett par år. Nu står hon i talarstolen och säger att ja, Socialdemokraterna borde ha gjort mer, att det är gamla problem. Ja, då är det ju inte så att problemen är orsakade av den borgerliga regeringen. Det visste ju vi innan, men det är bra att också Monica Green har fått den insikten. Hon konstaterar att hon inte har grund för det som hon påstår i interpellationen, att det finns förslag om att flytta verksamheten. Det sade jag förut. Men hon själv har skrivit en interpellation som möjligen bidrar till att skapa oro. Det är i alla fall ett förslag som jag inte har fått på mitt bord. Hon har skrivit en interpellation som handlar just om regionalpolitiska aspekter, men säger i debatten att det inte handlar om att ta regionalpolitiska hänsyn. Gott så! Det är en god insikt, om än något senkommen. Jag väntar ännu på förklaringen om hur socialdemokratiska nedskärningar om ytterligare 7 miljarder kan bidra till att lösa Försvarsmaktens ekonomiska problem. Det kanske vi får utrett i hennes nästa anförande. I juni i år presenterade Försvarsberedningen, som består av ledamöter från de sju riksdagspartierna, sin rapport som i allt väsentligt var enhällig. Jag kan rekommendera den för läsning till den som vill få en god uppfattning om vilket försvar som samtliga riksdagspartier där sade att de ville ha, inklusive Socialdemokraterna. Där läggs fast en helt annan inriktning än den som Socialdemokraterna drivit i riksdagen. Där finns en modern och framåtsyftande linje som jag hoppas att Socialdemokraterna också i riksdagen kommer att klara att stå för, så att det inte bara blir att värna det som varit, att det inte bara blir regionalpolitik eller enskilda materielprojekt eller sådana frågor utan att det också blir en diskussion, precis som Gunnar Andrén sade, om Sveriges försvarsförmåga, det som vi har försvaret till. Försvarsberedningen bekräftar i varje enskild del den förnyelselinje som regeringen driver i försvarspolitiken. Det kan verkligen komma att bli så, om Socialdemokraterna håller i riksdagen, att 2008 blir ett år av betydande förnyelse och ett användbart, flexibelt insatsförsvar där tillgänglighet är nyckelordet. Men sedan går frågan tillbaka till Monica Green. Den uppgörelse som träffades i Försvarsberedningen skulle allt annat lika kosta Socialdemokraterna någonstans kring 7-8 miljarder kronor, eftersom ni måste anpassa ert budgetförslag. Annars vill jag gärna se Monica Green åka omkring i landet och försvara alla de nedläggningar som kommer om man ska skära ned med 7-8 miljarder kronor till. Vi måste också ompröva synen på SAC, det vill säga det internationella samarbetet för strategisk flygtransport, som ni röstade nej till i riksdagen men sade ja till i Försvarsberedningen. Jag tycker att det är väldigt bra att er representant i Försvarsberedningen visade att det finns socialdemokrater som vill vara en del av denna framåtsyftande försvarspolitik, och jag hoppas att Monica Green kommer att stå för modernisering också i riksdagen, som hon i alla fall antydde i sitt förra inlägg. Det visar att det kan finnas möjlighet till en bred parlamentarisk samsyn kring såväl säkerhetspolitisk omvärldsanalys som inriktning av försvaret. Det skulle ge en god grund för en framtida modernisering av försvaret som bygger på just det som Gunnar Andrén sade, omvärldsanalys och vilka behov vi i Sverige har för att vi ska kunna värna vår säkerhet. Men då behöver vi nog mindre av att åka runt i landet och försöka hävda att man kan klara att finansiera allt det gamla och mer av ansvarstagande för det nya.

Fru talman! Jag var faktiskt tvungen att gå in på nätet för att kolla vad som egentligen står i min interpellation, därför att de påståenden som försvarsministern gjorde här är inte sanna. Det står ju till exempel inget i min interpellation om att P 4 ska läggas ned - bara en sådan sak. Jag skrev interpellationen just för att jag ville lyfta fram den här frågan och därför att det finns en väldigt stor oro ute i landet i dag, och den har skapats den senaste tiden, vill jag nog hävda. Jag står för att vi inte redde ut allting under vår tid. Vi borde ha varit duktigare än så. Försvarsberedningen har gjort väldigt mycket för att försöka se till att det blir ett modernt och bra försvar, och vi har tagit steg däråt, men försvaret har dragits med stora ekonomiska problem. Vad jag menar med att det har blivit hela havet stormar de senaste åren är att politiker och försvaret tidigare har gått hand i hand, medan det nu har blivit en mycket tuffare och mer kattrakande attityd. Så upplever jag det. Möjligtvis har jag fel. Försvarsministern kanske känner sitt försvar mycket bättre. Men de signaler som jag har fått har tytt på helt andra saker. Om försvarsministern här i dag säger att vi kommer att ha ett modernt försvar som bygger på kompetens, på bra kapacitet och personal med korta resvägar, att vi ser till att det finns stora plattformar, att vi ser till att medföljande alltid har möjlighet att få jobb och så vidare, då är jag mer lugnad. Det jag har hört hittills är helt andra saker, och siffror har bollats runt. Det är bra om försvarsministern här i dag kan ta död på sådana myter.

Fru talman! Ja, Monica Green - hand i hand med försvaret. Hur tror du att de skulle gå hand i hand med er om ni fick möjlighet att förverkliga er nedskärning med ytterligare 7 miljarder? Det är bara en enkel fråga. Vi har i dag fått ett erkännande av Monica Green att den socialdemokratiska regeringen borde ha gjort mer för att se till att ekonomin hanterades på ett bra sätt. Vi har också fått acceptans från Monica Green för att det inte finns något sådant förslag som hon bygger sin interpellation på, det vill säga där det står att man skulle flytta verksamheten vidare. Det är vad interpellationen bygger på. Det hon bad att få debatten om här i kammaren är helt utklarat, och det är helt enkelt så att hennes tes föll. Alliansregeringen tar ansvar för att fortsätta moderniseringen av försvaret. Vi värnar ett starkt försvar där varje krona, precis som Gunnar Andrén sade, används så effektivt som möjligt. I höst avser vi att lämna en försvarspolitisk inriktningsproposition för det framtida militära försvaret till riksdagen. Inom ramen för det kommer regeringen att föreslå en framtida utveckling av Försvarsmakten och insatsorganisationen och därpå följande också grundorganisationen. Jag tror att vi står inför några års genomgripande förnyelse av svensk försvarspolitik som utgår från det Gunnar Andrén tidigare underströk, nämligen Sveriges behov av ett modernt försvar i den tid och den värld som vi lever i. Jag gläds åt att Försvarsberedningen bekräftade den förnyelselinje som regeringen driver i försvarspolitiken, att det handlar om en bred vilja att modernisera och effektivisera försvaret - ett användbart insatsförsvar, tillgängligt för insatser här i närområdet och i världen. Jag vill välkomna Monica Green kanske nästa gång till en än mer framåtsyftande debatt om vilket försvar som Sverige har och kommer att behöva i framtiden. Jag hoppas då att man tvättar bort den gamla retorik som man hittills har använt i riksdagen, men som man dessbättre bortsett från i Försvarsberedningen.